Herr talman! Första lagutskottets ärade ordförande tyckte att han befann sig i en egendomlig situation då han här hade att försvara en Kungl. Maj:ts proposition. Jag vill gärna ge herr Alexanderson den komplimangen att han skötte sig utmärkt även i den rollen. När det gäller att förklara hur den situationen har uppkommit kan vi konstatera att vi är vana vid att justitiedepartementet håller en hög arbetstakt och även en hög reformtakt. Under senare år har vi därifrån fått många propositioner av väsentligt innehåll, som varit till gagn för land och folk. En annan ärad ledamot av denna kammare, som även tidigare tillhört regeringen, har nyligen givit ut en bok. Däri skildras i olika avsnitt arbetet inom regeringen och någon har sagt att detta är ett av de få litterära verk som ger någon dylik insyn. I en passus i boken sägs att i departement som verkligen lägger an på att göra någonting och som har högt varv på sitt arbete riskerar man att det ibland kommer fram saker som kan bli föremål för kritik. Jag skulle nog vilja säga att det i detta fall har kommit en proposition som det kan råda delade meningar om. Det är kanske i viss mån en förklaring till att herr Alexanderson har kommit i denna position. Herr Alexanderson menade att det var ett gynnsamt tillfälle att genomföra förbud nu när vi inte har någon boxningsidol i landet. I annat fall skulle det inte ha varit lika lätt att få opinionen med sig. Men samtidigt kan man säga att vi i den situationen bör vänta och se hur utvecklingen går. Det kan mycket väl hända att ett förbud skulle få motsatt verkan mot vad som avses, vilket jag även nämnde i mitt tidigare inlägg. Sedan ansåg herr Alexanderson att reservanterna hade argumentnöd. Jag skulle gärna vilja kvittera den artigheten. När herr Alexanderson drar in duellerna i detta sammanhang måste det vara brist på argument på utskottets sida. Detta allmänna talesätt att boxningen är en sportgren där allt går ut på att skada motståndaren är väl en s.k. sanning med modifikation. En boxare vill liksom alla andra som deltar i en idrottstävling vinna. Det kan hända att två pojkar som är de allra bästa kamrater går en match, men ingen vill väl påstå att de syftar till att skada varandra. Man brukar säga att om ett tvivelaktigt påstående upprepas tillräckligt ofta av tillräckligt många, kan det bli något av en sanning, och det är väl tillämpligt i detta fall. Även i ett fält med 1 500-meterslöpare försöker deltagarna »rycka» och pumpa luften ur varandra, men ingen vill väl fördenskull påstå att de försöker skada varandra. De synpunkter herr Alexanderson har anfört påverkar inte mitt ställningstagande, och jag ber alltså att ännu en gång få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Då jag deltagit i lagutskottets behandling av detta ärende skall jag också be att få säga några ord. Jag kommer därvid att nästan helt uppehålla mig vid den professionella boxningen. Som här tidigare framhållits har frågan om förbud mot denna form av boxning varit uppe i riksdagen upprepade gånger, senast i fjol. Motioner i ärendet har emellertid avvisats med den motiveringen att vi borde avvakta boxningsfrågans behandling i Nordiska rådet. Nu har Nordiska rådet, som vi hört, vid sin session i mars i år antagit en rekommendation till regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om införande av förbud mot professionell boxning. Island berörs ej, då där alltsedan år 1956 råder förbud mot all boxning. Situationen här i riksdagen är alltså nu en annan än tidigare år, och detta främst därigenom att vi nu för första gången har att behandla en proposition, ett regeringsförslag om införande av förbud mot professionell boxning. Låt mig omedelbart säga att jag anser regeringsförslaget väl underbyggt. Det utredningsmaterial som här presenteras visar med full klarhet att främst de medicinska <:skadeverkningarna «av proffsboxningen är så allvarliga att de väl motiverar ett förbud. Från flera håll understrykes dess förråande inverkan, dess andel i den skrämmande våldsmentalitet som vi ofta påträffar i vårt samhälle. Av propositionen framgår i fråga om departementspromemorians förslag om förbud mot professionell boxning att samtliga remissinstanser utom en tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Den enda avvikande remissin stansen är Svenska boxningsförbundet som — vilket bör observeras — avstått från att yttra sig på denna punkt. Såvitt jag kan finna har alltså ingen remissinstans, inte ens Svenska boxningsförbundet, uttalat sig mot det föreslagna förbudet. Vad Riksidrottsförbundet beträffar har det för sin del meddelat att ett förbud mot proffsboxning inte strider mot de intressen som förbundet har att företräda. Vi känner alla dessa intressen: idrott åt alla, till gagn för folkhälsan. Bland remissinstanserna i övrigt må här endast nämnas rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen och länsstyrelserna i Stockholms län och Göteborgs och Bohus län, vilka alltså i likhet med samtliga övriga remissinstanser tillstyrkt förslaget om förbud mot proffsboxning. Det vore lyckligt om vi här i kammaren vår vana trogna kunde diskutera även denna fråga lugnt och avdramatiserat och utan för mycket känslosvall i någondera riktningen. Själv avstår jag från alla bloddrypande skildringar från boxningsringarna. Jag vill bara nämna några kalla siffror. Före 1966 hade cirka 300 hjärnskador i anslutning till boxningsmatcher lett till döden. Dessutom är det enligt utredningen en klinisk erfarenhet att det efter allvarliga akuta hjärnskador kan uppstå psykiska defekter som är svåra att påvisa med allmänna testmetoder, men som framför allt visar sig genom individens bristande sociala anpassning. De kan förekomma i olika sporter, men aldrig tillnärmelsevis i samma utsträckning som i boxning. Till skillnad från andra idrotter går man i boxning in för att skada sin motståndare och man anses ha den största framgången om man lyckas slå ned honom och göra honom stridsoduglig. Jag konstaterar att numera föreligger sådant utredningsmaterial att jag omöjligen kan motsätta mig ett av många efterlyst, av nästan samtliga remissinstanser tillstyrkt regeringsförslag om förbud mot proffsboxningen i vårt land. Vidare vill jag understryka att utskottets förslag är helt i linje med riksdagens beslut 1967. Kamrarna godkände då första lagutskottets utlåtande nr 23, vari uttalades att det var ägnat att inge starka betänkligheter att tillåta sådana integritetskränkningar som kan leda till allvarliga, kanske livshotande skador. Om det kunde konstateras att risk för skada av sådant slag normalt föreligger i samband med boxning eller vissa former därav syntes ett ingripande från samhällets sida ej kunna underlåtas. Utredningen har nu i fråga om proffsboxningen utvisat att sådan risk föreligger, och riksdagen bör därför i konsekvens med sitt tidigare ställningstagande förbjuda denna form av boxning.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

Herr talman! Eftersom jag har skrivit under det regeringsförslag som kammaren nu behandlar är det kanske på sin plats att jag tar till orda i debatten. Det är, herr talman, på sätt och vis ett jungfrutal, eftersom jag efter nästan åtta år som ledamot av riksdagen nu för första gången har startat från min egen bänk och inte från statsrådsbänken. Trots detta skall jag försöka att inte bli alltför långrandig och inte gå alltför många ronder i denna match. Skulle jag själv ha fått välja, skulle jag för övrigt ha valt ett trevligare ämne att jungfrutala om än denna sorglustiga fråga, där sakskäl tycks ha så svårt att tränga igenom.

Huvudreservanterna har försökt anlägga principiella synpunkter på frågan om förbud i en eller annan form mot boxningen. Man har sagt att skaderiskerna begränsar sig till utövarna själva och att skadeverkningarna inom boxningen »bevisligen» skulle vara mindre än inom åtskilliga andra sportgrenar. Vi har hört det upprepas i dag från denna talarstol. Men här har reservanterna, herr talman, förbisett ett mycket tungt vägande faktum av principiell art. Utövandet av boxningen går ju ut på att tillfoga motståndaren allvarliga skador och helst att slå honom medvetslös för kortare eller längre tid. Vi vet numera att varje slag mot ansiktet kan medföra hjärnskador. Något sådant förekommer inte avsiktligen inom annan sport. även om vissa sportgrenar ibland utsätter utövare och åskådare för risker, så är det dock inte syftet med sporten, i motsats till vad fallet är när det gäller boxningen. Ett konsekvent fullföljande av de försök till principiellt resonemang som reservanterna framlagt skulle, herr talman, som herr Alexanderson redan framhållit leda till att dueller åter skulle bli tillåtna i detta land. Det skulle verkligen vara intressant att få uppleva om reservanterna och de som instämmer med dem vill ta konsekvenserna av sitt s.k. principresonemang och vid nästa års riksdag motionera om att dueller skall tillåtas. Jag anser också att reservanterna har försökt förringa boxningens skadeverkningar.

Det var, herr talman, ett skakande och samti Ang. förbud mot professionell boxning digt gripande program, som fullständigt övertygade mig om att åtminstone de värsta formerna av detta slag av misshandel måste förbjudas.

Jo, herr talman, ända sedan jag såg det TV-program som jag nyss nämnde har jag varit fullständigt övertygad om att det var min plikt att göra vad jag kunde för att förbjuda professionell boxning. Den som har sett detta program kan inte rösta med reservanterna.

Herr talman! Jag är därmed inne på reservanternas andra huvudskäl mot ett förbud mot professionell boxning, nämligen att den för närvarande är av »ytterst ringa omfattning», och att det för närvarande icke skulle finnas någon aktiv professionell boxare i vårt land. Efter den JO-anmälan jag nyss berörde behöver jag inte orda mycket om detta argument. Anmälan grundas ju på att jag skulle ha försummat att remittera lagförslaget till utövarna av professionell boxning i vårt land. I en intervju med anledning av denna anmälan har en professionell boxare uttalat att han, om lagförslaget, som han förmodar, går igenom, måste välja nytt yrke. Reservanterna har också talat om att kontrollen av efterlevnaden av ett förbud skulle erbjuda särskilda svårigheter. De har därvid uppenbarligen tänkt på vad som hände här i landet under 1920-talet. Men, herr talman, de har helt förbisett att det förslag till lagstiftning som propositionen innehåller och som också har tillstyrkts av utskottsmajoriteten är av en helt annan konstruktion än de bestämmelser man då försökte använda mot denna hantering. Visserligen är det beklagligt att inte alla de övriga nordiska länderna är beredda att omedelbart följa det isländska exemplet och nu genomföra en förbudslagstiftning på detta område, men det bör som tidigare talare har framhållit inte hindra oss från att handla. Det har visat sig att det även utan inhemska s.k. förmågor går att göra sig stora pengar på denna hantering, som enbart går ut på rå misshandel. Herr talman! Jag slutar mitt anförande med att för första gången i denna kammare framställa ett yrkande. Jag anhåller om bifall till första lagutskottets hemställan.

Herr talman! I sitt anförande åberopade herr Schött remissinstanser som yttrat sig över denna proposition. Det är riktigt som herr Schött säger att de flesta av remissinstanserna tillstyrkt förbudet mot professionell boxning eller amatörboxning. Han glömde dock att nämna vilka remissinstanserna var och vilken betydelse man kan tillmäta desamma. Låt mig bara nämna att Cykeloch sporthandlarförbundet också har avstyrkt den professionella boxningen, vad nu det förbundet har för kompetens att yttra sig i denna fråga. Jag vill dock understryka att vissa remissinstanser har betydelse. Men, herr Schött, det var ändå den nordiska Jläkarkommittén, på vars utlåtande man grundat propositionen, som sade att den inte funnit någon anledning till att för närvarande införa förbud. Den nordiska läkarkommittén var medveten om att skadorna kan vara allvarliga. Man håller emellertid på att sanera inom denna sport. Herr Schött åberopade också, vilket även sägs i propositionen, att det inträffat 300 dödsfall under den tid man gjort registreringar. Av dessa har två inträffat här i landet. Det är beklagligt, men sådant händer, och det händer även inom andra sportgrenar. Jag vill också beröra ett annat förhållande: Det rör sig om statistik för 1968, där ett schweiziskt försäkringsbolag gjort en utredning om skadebelopp som man utbetalat under 1968. Där sägs att försäkringsbolaget utbetalat 20 miljoner i skadestånd för 1500 skador, varav över 100 med invaliditet och tio med dödsfall som följd. Det gällde emellertid inte boxning, herr Schött, utan det gällde skidåkning. Så kan det tyvärr gå, det är inte riskfritt att utöva någon sport. Herr Kling rekommenderar riksdagens ledamöter att titta på det TV-program som visade skadeverkningar av boxning. Jag tror att de flesta har sett detta program. Vi bör emellertid vara medvetna om att vad läkarkommittén och remissinstanserna yttrat sig om är de skadeverkningar som inträffade innan säkerhetsbestämmelserna skärptes för både amatörboxningen och den professionella boxningen. Jag förstår inte hur herr Kling eller någon annan kan dra paralleller mellan dueller och boxning. Det är markanta skillnader mellan dessa båda. Boxning försöker man omgärda med vissa säkerhetsbestämmelser för att inte skadorna skall bli alltför allvarliga, men när det gäller dueller gör man tvärtom. Då förser man sig antingen med skjutvapen eller med stickvapen för att skadorna skall bli så grava som möjligt. Här föreligger alltså en väsentlig skillnad. Vad sedan gäller kontrollen av efterlevnaden av ett eventuellt förbud kritiserade herr Kling reservanternas ställ ningstagande. Vi läser bara vad som sagts i utskottsutlåtandet i detta avseende. Man beklagar att det tyvärr är så att det föreligger vissa svårigheter att utöva kontroll. Med den skrivning som finns i lagtexten måste det vara svårt att utöva kontroll. Det sägs i lagtexten att en professionell boxare inte får träna med sparringpartner, ty i så fall är han kriminell och skall bestraffas. Däremot får en amatörboxare göra detta. Nu är det väl känt att både amatörboxare och professionella boxare under träningspassen har underlivsskydd, tandskydd och huvudskydd. Förhållandena är alltså helt likartade. Hur man i detta avseende skall kunna skilja på om det är en amatörboxare eller en prisboxare kan jag inte förstå. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservation 1.

Herr talman! Herr Karlsson förebrådde mig att jag inte nämnde vilka som fått yttra sig över departementspromemorian. Yttranden har avgivits av riksåklagaren, hovrätten över Skåne och Blekinge, rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen, länsstyrelserna i Stockholms län och i Göteborgs och Bohus län, idrottsutredningen, Sveriges riksidrottsförbund, Svenska boxningsförbundet samt Cykeloch sporthandlarnas riksförbund. Socialstyrelsen har vid sitt yttrande fogat ett utlåtande av professorerna Eric Kugelberg och Gösta Rylander samt docenten Boris Silfverskiöld. Länsstyrelserna har bifogat yttranden från länsläkarna i vederbörande län. Jag kan endast än en gång upprepa att ingen av remissinstanserna har motsatt sig ett förbud. När det gäller den medicinska sidan av saken vet jag att det på talarlistan finns de som närmare kommer att utveckla den. För mig är det alldeles obegripligt att herr Helge Karlsson alltjämt kan göra jämförelser med andra idrotter. Jag vill understryka vad herr Kling tidigare framhöll. Inom andra idrotter är syftet absolut icke att skada motståndaren, men i boxning skall man cm möjligt göra honom alldeles försvarslös. Vad hade Cykeloch sporthandlarnas riksförbund att säga i saken? Ja, de har kontakt med boxningsklubbarna och utövarna av boxningssporten. För mig förefaller det inte onaturligt att förbundet har fått avge ett yttrande. Jag ber att än en gång få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Reservanterna menar nog inte att man inom departementet inte skulle ha funderat på den här saken. Vad vi menar och vad som kommer fram i reservationen är att man inte riktigt har följt utvecklingen på detta område. I propositionen visas en statistik från år 1965, som har varit underlag för Nordiska rådets behandling av detta ärende. Statistiken visar att det finns sex aktiva yrkesboxare i landet. Jag nämnde förut att utskottet vid realbehandlingen av propositionen och motionerna gjort en förfrågan hos Svenska boxningsförbundet och prokommissionen och fått till svar att det för närvarande inte finns någon yrkesboxare med licens i landet. Man räknade inte heller med att någon inom den framtid man kunde överblicka skulle försöka få en sådan licens. Kanske är det så att intresset för yrkesboxningen håller på att avta. Varför då inte dröja ett slag och se hur det utvecklas. Ett förbud skulle kunna få den verkan att många unga pojker började intressera sig för proffsboxning. Förbudslagstiftning brukar i vissa fall få en sådan verkan. Det skulle kunna leda till att träningen bedrevs här, varvid polisen finge ha uppsikt över hur det går till, och att matcherna sedan skulle gå i grannländerna. Det hade varit en styrka för propositionen om det hade gått att genomföra ett samarbete med de övriga nordiska länderna. Syftet med Nordiska rådets arbete är väl att besluten skall fattas i samarbete. Annars kan det som i detta fall — leda till att en förbudslagstiftning inte har något värde utan tvärtom kan bli till skada.

Herr talman! Herr Helge Karlsson försöker fortfarande att få kammarens ledamöter att förbise att själva syftet med boxningssporten är att tillfoga en medmänniska skador. Det är alltså ett avsiktligt skadande av andra människor som försiggår i ringen. Vi vet numera att varje slag mot huvudet medför en svårare eller lättare hjärnskakning. Vi vet också att upprepade sådana hjärnskakningar kan leda till bestående men och många gånger till döden. Herr Karlsson säger att man genom särskilda säkerhetsföreskrifter försöker se till att skadorna blir så lindriga som möjligt. Men skall det, herr talman, vara tillåtet att mot betalning tillfoga medmänniskor skador, även om de som har ekonomiska intressen i denna hantering försöker att göra skadorna så lindriga som möjligt, som det heter? Till herr Svedberg skulle jag vilja säga att skadorna minsann inte blivit mindre under de år som har gått sedan statistiken publicerades. Snart nog varje månad ser man en tidningsnotis att en proffsboxare någonstans i världen har dött i ringen eller i omklädningsrummet. Att vi för närvarande inte har några lysande s.k. stjärnor på detta område spelar inte någon roll enligt min mening. Det har ju visat sig att även utan svenska stjärnor kan de som vill tjäna pengar på denna hantering locka hit utlänningar som här i Sverige skall utsättas för legaliserad misshandel för att dessa s.k. promotors skall tjäna pengar. Skall vi verkligen tillåta det?

Herr talman! Talesmännen för reservation 1 har genomgående talat om boxning och inte om professionell boxning. Även om det är oklart hur pass representativt första lagutskottet är i denna fråga, torde det dock vara helt klart att striden kommer att stå mellan bifall till och avslag på Kungl. Maj:ts proposition. Frågan gäller alltså i realiteten den professionella boxningen — det kan vara skäl att poängtera den saken. Jag har vid läsningen av reservanternas yttrande tyckt mig kunna urskilja sju olika argument till försvar för deras ställningstagande. Det första, och uppenbarligen enligt deras mening det starkaste, utgör påståendet att skaderiskerna är större i andra sportgrenar. Det har här i debatten av flera talare påvisats hur orimlig den jämförelsen är. Jag skall därför inte närmare utveckla den saken. Reservanterna tillbakavisar påståendet att osunda ekonomiska intressen skulle göra sig gällande inom yrkesboxningen mer än inom andra sportgrenar. Frågan huruvida de ekonomiska intressena skall betraktas som sunda eller inte, är självfallet en fråga om värderingar. Ingen lär dock kunna förneka att stora ekonomiska intressen är involverade i proffsboxningen — det är ju de ekonomiska intressena som framför allt skiljer professionell idrott från amatörmässig idrott. Personligen kan jag inte tycka annat än att den kommersialism som går ut på att tjäna grova pengar på att anordna och att delta i proffsgalor i sig själv är osund. Det argument mot boxningen som för många är det starkaste, nämligen att den verkar förråande, avfärdas av reservanterna högst lättvindigt. Man förnekar visserligen inte att det kan finnas en sådan inverkan, men man anser den vara begränsad, »i vart fall i jämförelse med påverkan genom olika massmedia». Denna argumentation är egentligen ganska fantastisk. Det förhållandet att vi anser yttrandeoch tryckfriheten så väsentlig att vi vill hävda den även till priset av allsköns dålig litteratur och den förråande inverkan den kan ha i olika avseenden, skulle alltså medföra att vi inte kan förbjuda professionell boxning. Man skall uppenbarligen inte kunna avskaffa något ont, om man inte samtidigt kan avskaffa allt ont. Det är ju den tanke som ligger bakom reservanternas resonemang. Reservanterna ifrågasätter om det över huvud är möjligt att påvisa att boxningen har en förråande inverkan. Jag delar den uppfattningen. Det lär vara praktiskt taget omöjligt att ge vetenskapligt hållbara bevis. Den forskning som har gällt påverkan av film har visat hur svårt det är att verkligen påvisa direkta effekter, i varje fall långtidseffekter. Men det förhållandet att man inte kan framlägga klara bevis för att boxningen har en förråande inverkan berättigar verkligen inte till den slutsatsen att ingen sådan föreligger. Det lär räcka med att leva sig in i vad det hela faktiskt går ut på och vad kombattanterna faktiskt har för sig i boxningsringen för att inse, att den glorifiering av aggressivitet, styrka och våld — låt vara kanaliserad i reglerade former — som hör samman med boxningen rimligtvis måste ha negativa effekter, nota bene om man vill att samlevnaden människor emellan skall vara fri från våld och att barn och ungdom skall lära sig att omfatta den värderingen. Reservanternas fjärde bastion i argumentationen mot en lagstiftning mot proffsboxning förefaller mer än lovligt svag. Eftersom det för närvarande inte finns någon aktiv professionell boxare i vårt land, skulle ett förbud framstå som en »omotiverad speciallagstiftning riktad mot en företeelse som inte existerar i dagens samhälle». Skulle en sådan princip tillämpas i lagstiftningen, skulle de mest befängda följder kunna uppstå. Man torde tvärtom kunna påstå, att det nu är ett ovanligt lämpligt tillfälle att införa ett förbud, då ingen Ang. förbud mot professionell boxning enskild person kan bli ekonomiskt lidande. Ett förbud skulle därjämte kunna leda till en »icke önskad nimbus» och ett ökat intresse för proffsboxningen, heter det vidare i reservanternas yttrande. Det påståendet torde utan vidare kunna avfärdas såsom rent nonsens. Samma omdöme förefaller mig nästa argument vara värt. Ett förbud skulle leda till ökat intresse och ge upphov till en smygverksamhet utanför myndigheternas kontroll. Hur skall man kunna anordna proffsgalor i smyg? Tanken faller på sin egen orimlighet. Såsom ännu ett skäl mot införande av förbud anför reservanterna det förhållandet att en svensk proffsboxare kan deltaga i matcher i något av våra grannländer. Effekten av ett förbud skulle därmed bli synnerligen begränsad, menar man. Den invändningen har knappast något värde. Det väsentliga är ju att proffsboxningen upphör inom vårt eget lands gränser. Situationen är ju densamma på många andra områden inom rättsväsendet. Det förhållandet att en svensk medborgare kan fara utomlands och där köra bil utan att iaktta alla de trafikbestämmelser som gäller i Sverige utgör inte något skäl till att vi inte skall reglera trafiken på våra egna vägar. Detta resonemang visar dessutom att reservanterna inte har förstått eller velat förstå vad som är det väsentliga, nämligen att ett förbud speglar en förändrad syn på våldsinslagen i vårt samhälle och en mera humaniserad syn på relationerna människorna emellan. Reservanterna har intagit en klart defensiv hållning i sin argumentation. De har haft det utgångsläget att de bara har kunnat färsvara något bestående, och de har helt och hållet avstått från att prestera något skäl för den professionella boxningen. Man får väl tolka detta på så sätt, att de inte har kunnat finna något positivt skäl värt att nämnas. Men låt oss göra det tankeexperimentet att frågan inte hade gällt avskaffandet av proffsboxningen utan i stället införan det av den. Vilka skäl skulle då ha kunnat anföras? Såvitt jag kan förstå finns inga andra skäl än följande två: dels är det möjligheten för vissa enskilda personer att tjäna pengar genom att deltaga i och anordna boxningsmatcher, dels är det möjligheten för allmänheten att såsom åskådare få uppleva spänning och raffel. Ingetdera av dessa skäl har enligt min mening någon tyngd. Vi har nu helt andra möjligheter att uppleva spännande arenaidrotter än på Harry Perssons, Olle Tandbergs och Ingemar Johanssons tid. Utbudet av idrottsevenemang har ökat betydligt genom tillkomsten av idrottshallar och isbanor. Möjligheterna att som åskådare uppleva idrott har dessutom ökat mycket kraftigt genom utbyggnaden av verksamheten i radio och TV, som ju därjämte bjuder mycket av underhållning och förströelse med spännande inslag. Vi klarar oss gott utan den pugilistiska proffscirkusen. Skulle det verkligen finnas ytterligare faktiska skäl för den professionella boxningen, bör de presenteras här. I reservationen finns inget att hämta, och ännu har inget framkommit i denna debatt. Genomgången av reservanternas försvar för den professionella boxningen visar att argumenten är av negativ art och därtill svaga och i vissa fall helt utan värde. Vilka positiva skäl finns då för att införa ett förbud? Dessa finns utförligt redovisade såväl i propositionen som i utskottets utlåtande med de hänvisningar som där finns till den Naumannska utredningen »Boxningssportens skadeverkningar» från år 1961 och Nordiska rådets läkarrapport från 1967. Jag kan därför fatta mig kort. Ingen kan förneka att boxningen medför medicinska skadeverkningar. Även reservanterna erkänner detta och förklarar till yttermera visso att skadeverkningarna »sannolikt är större än vad man tidigare i allmänhet föreställt sig». Det är visserligen naturligt att man ser dödsfallen och de mer eller mindre invalidiserande skadorna ur den enskilde boxarens och hans familjs synvinkel, men det finns också en annan aspekt som förtjänar uppmärksamhet, nämligen frågan om hur de knappa medicinska resurserna skall utnyttjas på bästa sätt i ett samhälle. Både den svenska utredningen och den nordiska läkarkommitténs rapport ger en antydan om vilket slöseri som förekommit med såväl vård och undersökningar som forskning. I den nordiska läkarkommittén medverkade elva medicinska experter, och tittar man dessutom i litteraturförteckningarna, får man en god uppfattning om vilken omfattande forskning som bedrivits på detta område. Det finns verkligen angelägnare ting för våra läkare och forskare att syssla med. Det för mig viktigaste skälet till att yrka bifall till utskottets hemställan är dock att ett förbud mot professionell boxning innebär ett fördömande av våldet i en av de mest anstötliga formerna. Det skulle utgöra ett betydelsefullt steg i en utveckling i humaniserande och kultiverande riktning i vårt samhälle. Ett förbud mot professionell boxning skulle få en opinionsbildande effekt av stor betydelse. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till första lagutskottets hemställan.

Herr talman, kammarledamöter! Ett mycket kort inlägg. Jag kan inte underlåta att bemöta en del av de påståenden som herr Richardson gjorde. Han tog återigen upp de osunda ekonomiska intressen som skulle finnas i den professionella boxningen. Visst finns det ekonomiska intressen i denna, och det har vi reservanter inte förnekat. Men, herr Richardson, dra en gräns mellan amatörismen och profes sionalismen i detta avseende! Vi kan dagligen läsa i tidningarna om transfersummor för exempelvis fotbollsspelare, när den ena klubben bjuder över den andra. Är detta sunda eller osunda ekonomiska intressen i samband med sport? Dessutom talade herr Richardson om proffsboxningens förråande inverkan. Hur är det i verkligheten med den vid en närmare granskning? Kan det vara förråande om 15 000 eller 20 000 människor en gång om året eller en gång vartannat år har möjlighet att se en professionell boxningsmatch här? Ställ detta i jämförelse med all den smörja som visas i TV, på våra biodukar och annorstädes. Jag tror inte att boxningen har någon som helst förråande inverkan på människorna.

Herr talman! Den här matchen har väl snart pågått i 15 ronder, och de agerande börjar bli litet trötta. Någon utslagning har inte skett ännu, vilket tyder på att de förberett sig noga och befinner sig i god kondition. Vad herr Richardson sade har ju bemötts av tidigare talare, senast av herr Helge Karlsson. Med anledning av vad herr Richardson sade om att det inte finns några skäl för att gå in för proffsboxning vill jag endast säga att det inte heller finns några skäl för förbud, då faktiskt ingen för närvarande utövar professionell boxning i Sverige. För min del vill jag deklarera att jag, trots att jag motionerat om avslag på propositionen om förbud mot professionell boxning, inte är någon älskare av boxningen som sådan, och detta gäller såväl proffsboxning som amatörboxning. Jag tycker inte heller om proffsbrottning, hästkapplöpningar — specielit då fälttävlan — ja, inte heller om hundkapplöpningar, rugby, judo eller motortävlingar. Förråande inslag kan förekomma inom olika sporter, och regelrätta slagsmål är inte ovanliga i vare sig ishockey eller fotboll. Ojustheter förekommer tyvärr också i andra idrottsgrenar där man försöker skada sin motståndare. Det är klart att man reagerar mot sådana osunda tendenser just inom idrotten, som skall vara förbrödrande mellan ungdom, oavsett ras och nationalitet. Men därifrån och till ett förbud är steget långt. Jag undrar var man skulle hamna, om man skulle förbjuda allt som man tycker illa om. I stället bör man där så erfordras skärpa regler och säkerhetsbestämmelser samt genom uppfostran få bukt med sportens avarter. De få i vårt land som ägnar sig åt professionell boxning vet vad det är fråga om, vilka risker som är förknippade därmed, och det är hela tiden fråga om ett frivilligt åtagande. Den nordiska kommitté, som tidigare har relaterats här, bestående av medicinskt sakkunniga, och som noga undersökt boxningens skadeverkningar, ansåg inte hälsoriskerna så stora att man ville yrka på ett förbud. Kommittén föreslog i stället nya säkerhetsföreskrifter varigenom boxningsskadorna skulle minskas. Det bör, som vi framhåller i vår motion, vara rimligt att innan man tillgriper förbudslagstiftning först pröva möjligheten att på nordisk basis göra en översyn av ifrågavarande bestämmelser och därmed få en önskvärd effekt i hela Norden och beträffande all boxning. Vi tror inte heller att boxningen skulle försvinna i och med ett förbud. Utsikterna för en gemensam nordisk förbudslagstiftning anses tämligen små. Under sådana förhållanden kan ju våra svenska boxare fortsätta träningen här hemma — hoppa rep får man visst göra även i fortsättningen — och sedan tävla i de andra länderna. Då är det bättre att de får boxas inom landet under kontroll av prokommissionen och under läkaruppsikt och gärna under skärpta säkerhetsbestämmelser. Om de tvingas att söka sig till andra länder, går de kanske miste om detta skydd och utsätts för större risker. I ett par andra motioner i denna fråga nämns alkoholskadorna, som är av en helt annan storleksordning än boxningens skadeverkningar. Jag tror att det är bättre att slagsmål får ske inom rep och under uppsikt än på gator och i trappuppgångar, där oskyldiga oftast drabbas. Man skall inte frånkänna boxningen dess uppfostrande och fysiskt stärkande värde, vilket professor Rylander har framhållit. Många får genom denna sport sitt aktivitetsbehov uppfyllt och utlopp för en inneboende aggression. Till sist vill jag bara säga att det förefaller onödigt att kriminalisera proffsboxningen, som utövas av så få, i en tid då man strävar efter att förenkla brottslagstiftningen och avkriminalisera de mera bagatellartade förseelserna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1 av herr Erik Svedberg m.fl.

Herr talman! Jag känner mig naturligtvis här som sparv i tranedans, och även om det mesta är sagt av vad jag tänkt säga vill jag i alla fall anföra ett par synpunkter av den anledningen att jag står som motionär i anslutning till den proposition som är framlagd. Jag må säga att jag har svårt att föreställa mig att inte första kammarens ledamöter har tagit intryck av de argument som har framförts av dem som vill införa förbud mot proffsboxning under alla de år då denna fråga har diskuterats i ett annat sammanhang, nämligen då vi diskuterat fördelningen av idrottspengarna. Det är dock alldeles tydligt att det undgått en del av kammarens ledamöter. Jag medger att jag kommer att upprepa en hel del av vad andra sagt, men jag ämnar göra det i alla fall, för att rädda mitt samvete. Dessa s.k. idrottsmän — man kan inte säga idrottsmän utan får säga s.k. idrottsmän — som ägnar sig åt boxning riskerar att åsamka sig själva och dem de boxas med hjärnskador av kronisk natur. Jag tror heller inte att någon kan betvivla att hanteringen har en förråande inverkan på både utövare och åskådare. Ett slagsmål i en ring, begapat av tusentals betalande åskådare, bör lagenligt ställas i paritet med ett slagsmål utom en ring. Så blir inte fallet med nu föreslagen lagstiftning. För det ena får den som utövar det legaliserade slagsmålet uppbära stora pengar. För det andra får han större eller mindre straff, antingen böter eller fängelse. Detta kan inte vara rimligt. Bara för att ett slagsmål kallas idrott tillåts det. Det minst sagt osunda ekonomiska intresse som omger boxningen är ytterligare ett argument för att förbjuda den. Jag skulle vilja ifrågasätta om någon verkligen i god tro kan dra en parallell mellan vad en modern boxare förtjänar och vad våra övriga idrottsmän kan få i ekonomisk ersättning vid utövandet av sin idrott. Det kan inte göras någon jämförelse mellan dessa båda företeelser. Jag tycker att man skall dra en tystnadens barmhärtiga slöja över dem som nu eller nyligen varit aktuella i boxningssammanhang. Reservation 2, som jag alltså vill ansluta mig till, innehåller samma yrkanden som den motion jag skrivit under. Vi vill gå ett steg längre än propositionen och förbjuda både professionell boxning och amatörboxning. De närmast liggande argumenten är att den medicinska sakkunskapen förklarat, att skadeverkningarna är betydande även vid amatörboxning, eftersom matcherna där är fler och riskerna därför väl så stora. Någon jämförelse med andra idrottseller sportgrenar kan inte göras i god tro, enligt min uppfattning. I ingen annan idrottsgren är avsikten att skada andra, men det är den när det gäller boxning. Herr Helge Karlssons parallell med skidåkning är fullständigt bi sarr. Kan man jämföra att en skidåkare genom en olyckshändelse bryter benen med att en boxare gör allt han kan för att så fort som möjligt tillfoga den han boxas med största möjliga skada? Det går absolut inte att dra de parallellerna. Jag går nu över till att något beröra reservation 1. I första stycket erkänner reservanterna att de utredningar som gjorts visar att skadeverkningarna sannolikt är större än vad man tidigare trott. Det är ett positivt erkännande, som borde leda till yrkande om förbud mot boxning, men något sådant yrkande har inte framställts i detta fall. I andra stycket gör reservanterna en fullständigt godtycklig definition av vad den principiella utgångspunkten vid all förbudslagstiftning bör vara, De kommer — alltså fullständigt godtyckligt — fram till att inget förbud här är påkallat. I det tredje stycket anför reservanterna — och det har också redan sagts från andra håll — att det finns mycket annat elände i samhället och att vi tyvärr måste tolerera det. Reservanterna frågar sig varför man skall ingripa på ett område när vi inte kan göra det på alla andra. Det gäller t.ex. alkoholmissbruket, som tyvärr får florera tämligen ohämmat. Jag kan inte se att det finns någon anledning, när man inte kan bota allt ont, som herr Richardson sade, att inte bota något. På nästa sida i reservationen för man resonemanget att när inte alla de nordiska länderna kan besluta om förbud mot proffsboxning så skall inte heller Sverige göra det. Island har redan gjort det, och Norge kommer sannolikt ganska snart efter oss. Det återstår alltså Finland och Danmark, som man hoppas gör detsamma inom en inte alltför avlägsen framtid. Reservanterna säger att följden av att inte alla de nordiska länderna har enat sig om förbud mot proffsboxning måste bli att boxarna far till Danmark och att åskådarna förmod ligen följer med, och där slår man varandra sönder och samman. Jag tycker att det är en besynnerlig reflexion. ömsintheten för att de blir nervvrak i Danmark och inte på Johanneshovs isstadion är ytterst märklig. Till sist återkommer reservanterna till det välkända argumentet — och jag tycker nästan att det är det mest besinningslösa av alla — att boxning har en fostrande inverkan på ungdomen genom att »på ett sunt och riktigt sätt kanalisera en aggressivitet, som kan få ödesdigra följder om den får utlopp i icke organiserade former». Jag må säga att detta blottar en avsaknad av fantasi och vilja när det gäller att aktivera modern ungdom. Härigenom ges samhället ett underbetyg som det borde försöka att höja. Herr Svedbergs blåögda skildring av två goda vänner som boxas är ett uttryck för den Svedbergska snällheten, som jag väl kan intyga. Men herr Svedberg har väl klart för sig att det kan förekomma situationer, där en underlägsen stackare blir totalt sönderslagen genom knockout. Det är möjligt att det är en vän till honom som slår honom knockout och förorsakar hjärnskador för den återstående delen av hans liv, men det gör väl inte saken ett enda dugg bättre, snarare värre. Det finns, som jag nämnde, en andra reservation till utskottets utlåtande, I den påpekas i korthet att hälsoriskerna väsentligen också gäller amatörboxningen. Därför bör lika beteende vare sig det gäller proffseller amatörboxning bedömas och behandlas fullständigt lika. Syftet med och effektiviteten av de skadebringande slag som utväxlas i regelrätt utövad boxning är lika, vare sig boxningen är proffseller amatörmässig. Idolerna för de amatörboxande ungdomarna, som de vill likna och nå upp till, är milt uttryckt inte värda någon beundran. Förbudsreglerna, herr talman, bör alltså dels tas in i en särskild lag, dels omfatta såväl amatörboxning som proffsboxning. Därför ber jag att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Jag var beredd att instämma i allt vad herrar Alexanderson, Schött och Kling yttrade från talarstolen, men jag avstod därför att mitt namn finns under första lagutskottets utlåtande med tillstyrkande av ett förbud mot professionell boxning. Vad jag speciellt vill instämma i är herr Klings konstaterande av att just denna fråga — det har ju gång efter annan bevisats i riksdagsdebatterna — behandlas med en känslighet och en brist på sans som i vanliga fall inte brukar prägla kammardebatterna. Jag måste, herr talman, tillstå att herr Erik Svedberg, som tillsammans med mig brukar skriva på utlåtandena eller ibland reservationerna 1 första lagutskottet, har gripits av samma känslosamhet. Jag känner honom som en i vanliga fall försiktig och samvetsgrann man. Jag trodde aldrig att jag i en riksdagsdebatt skulle behöva höra honom så felaktigt citera en memoarbok, nämligen så att hela regeringen — speciellt justitiedepartementet — anklagades för att då och då slarva ifrån sig propositioner och att man av den anledningen bör kritisera dem. Det är, herr talman, ett exempellöst uttalande, och jag kräver att herr Svedberg tar det tillbaka. För säkerhets skull medför jag dokumenten i fallet. Slår man upp Ulla Lindströms memoarbok, första delen — det kommer förmodligen flera — s. 78 och 79, herr Svedberg, så finner man att detta omdöme gällde en man som var diskuterad som en eventuell regeringsledamot. Det gällde ingalunda regeringens arbete. Jag tycker också, herr talman, att något av denna anda även har präglat de inlägg man har hört från herr Helge Karlsson. Varken herr Helge Karlsson eller herr Erik Svedberg har tydligen ordentligt studerat handlingarna i målet. Herr Svedberg citerar utan vidare en memoarbok med de insinuationer som följer, men det är helt felaktigt. Herr Helge Karlsson har sagt att ärendet borde utredas mera av Nordiska rådet innan vi kan ta ställning. Vad alla som står för reservationen mest har koncentrerat sig på är att tala om de mer eller mindre »obefintliga» skadeverkningarna. Vad man helt och hållet förbiser är att denna fråga diskuterats många gånger både i svenska riksdagen och i Nordiska rådet. Den svenska riksdagen uttalade sig 1967 på ett sådant sätt att man helt enkelt beställde en proposition sedan frågan hade behandlats i Nordiska rådet, och nu finns det en rekommendation från Nordiska rådet. Sådana rekommenda Ang. förbud mot professionell boxning tioner brukar vi i vanliga fall inte vika ifrån. Det händer mångfaldiga gånger att dessa rekommendationer antas först i ett land och senare i ett annat. Det skulle verkligen inte alls bryta vår fina nordiska samarbetspraxis, om vi följde Islands exempel och om Norge sedan skulle komma efter. Jag tycker att detta verkligen bör understrykas i denna debatt. Om de medicinska skadeverkningarna som är så ytterligt väl dokumenterade skall jag inte yttra mig, men jag vill citera vad som sägs på s. 18 i första lagutskottets utlåtande. Jag tror att vi skall vara ytterligt precisa med våra uppgifter i denna diskussion.

Vi har gjort det i vissa fall. Vi har en filmcensur. Den kommer kanske att slopas, men därmed är ingalunda sagt att vi släpper fältet fritt för vilka filmer som helst. Vi har en barnfilmcensur. Den kommer att bestå. Vi har en tryckfrihetslagstiftning som ändå gör det möjligt för oss att inskrida i efterhand. Samhället kan med andra ord inte släppa fältet fritt. Samhället måste i sitt lagstiftningsarbete se i vilken riktning man bör låta utvecklingen gå. I det ganska uppmärksammade betänkande om yttrandefrihetens gränser som lades fram för ett par månader sedan diskuterades inte bara hithörande ting. Man diskuterade också det s.k. underhållningsvåldet, som enligt utredarnas mening är väsentligt allvarligare än de pornografiska framställningar som så ofta förekommer numera. Filmcensurutredningen har icke, herr Richardson, tagit upp alla de amerikanska utredningarna om våldsfilmers skadeverkningar. De har kommit med i remissvaren och blir säkerligen beaktade. I dessa utredningar har det mycket tydligt klargjorts vad våldsinslag i film och TV kan få för menlig inverkan.

Samhället kan icke tillåta att våld förhärligas, att man ser det så ofta, att det blir så omskrivet och glorifierat att det så småningom genom upprepningen blir något helt naturligt för de svenska medborgarna. Här framhåller utredningen, liksom den svenska riksdagen gjort i andra sammanhang, att man måste sätta stopp. Enligt utskottets mening är just den professionella boxningen ingenting anannat än underhållningsvåld, ingenting annat än ett förhärligande av våldet, en felaktig form av idolskapande som ett samhälle som vårt icke bör och icke får tolerera. Allt annat som följer i dess släptåg, de ganska säregna ekonomiska vinningarna bakom det hela, tänker jag förbigå. Jag vill bara också understryka vad som tidigare har anförts, att vi när vi i andra sammanhang fattar beslut i riksdagen ingalunda brukar ta hänsyn till om det gäller en liten eller stor grupp. Vi fattar ett principbeslut. Argumenterar man, att det just nu inte finns några professionella boxare i Sverige, glömmer man bort att sådana finns runt om i världen och att ingenting skulle hindra promotors från att ta hit dessa. Ingenting skulle heller hindra massmedia med deras mer eller mindre legitima anledning från att behandia de idoler som allmänheten av någon anledning anser sig vilja få veta om och på det sättet åter skapa en idolaura på detta område. Det är inget argument. Vi godtar det icke i andra sammanhang och bör inte göra det nu. Vi bör också erinra oss att Nordiska rådet har rekommenderat de nordiska parlamenten att genomföra ett förbud mot professionell boxning. Den svenska riksdagen har begärt den proposition som förutvarande statsrådet Kling har lagt fram. Ur ansvarssynpunkt mot idoloch idealbildningen i det svenska samhället är det vår oavvisliga skyldighet att votera för bifall till utskottets hemställan. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När det gäller boxningen får man inte glömma bort att det ändå är deltagarna själva som bestämmer om de vill vara med eller inte. Som framgår av utskottsutlåtandet finns det andra sportgrenar som tolereras i samhället men som kan vara väl så tvivelaktiga som proffsboxningen. Beaktas bör även att proffsboxning förekommer i försvinnande liten omfattning, om ens i någon omfattning alls för närvarande. Ingen människa i det här landet reagerar mot t.ex. hästtävlingar, där man driver hästar till det yttersta runt tävlingsbanorna. Men där är det ju bara fråga om oskäliga djur, så det är kanske inte så noga. En och annan häst kollapsar, men det betyder kanske inte så mycket. Ingen reagerar heller mot motortävlingar, där fordonen drivs fram med hastigheter som är verklighetsfrämmande i den vanliga trafiken och där såväl tävlande som publik svävar i fara. Ingen kan förneka att mycket pengar och stora ekonomiska intressen är med inom just dessa sportgrenar. Herr Richardson sade tidigare att läkarna väl hade mer angelägna ting att syssla med än att forska beträffande boxningsskador. Jag skulle vilja tillägga att även polisen i det här landet väl har angelägnare ting att syssla med än att vara ute och titta om boxare tränar, professionellt eller amatörmässigt. Fröken Lisa Mattson sade att jag i ett tidigare inlägg kritiserat justitiedepartementet. Det vill jag inte gå med på. Jag sade att man inom departementet hade gett prov på en hög arbetstakt och att man under senare år hade fått många fina reformer därifrån, som vi uppskattat både i första lagutskottet och i denna kammare. Jag tror vi har anledning förvänta att departementet även under sin nye chef i det hänseendet kommer att fortsätta i samma fotspår. Vad jag sade var att i regeringsarbetet liksom eljest i livet är det väl så, att de som verkligen uträttar någonting också riskerar att någon enstaka gång komma med förslag som möts av kritik. Jag menade att detta var för handen här, och man kan inte förneka att i och med att det finns en reservation mot propositionen så har det förekommit en viss kritik och delade meningar. Vad jag sade var inte alls något förklenande om justitiedepartementet och övriga departement. Det har talats om råhet i det här sammanhanget, men jag tror att vi skall försöka hålla oss till verkligheten i det hänseendet. Vi kan bara erinra oss att vi här i kammaren varje år är med om att fatta beslut, som innebär att vi ger inemot sex miljarder kronor till försvaret, vilket ju syftar till att våra unga män får utbildning i färdigheten att likvidera medmänniskor. Det är realiteter som vi bör ha med i sammanhanget, även om det gäller medmänniskor som i egenskap av fiender kunde tänkas bli kommenderade att söka invadera vårt land. Detta är helt enkelt nödvändigt ty världen är sådan. Vid den jämförelsen blir en boxningsmatch något av lekskola, söndagsskola eller vilken uddlös och oskyldig benämning man vill ha. Jag tycker inte alls att det är långsökt att föra över det hela på realiteter. Det är ändå här i riksdagen som vi debatterar den här saken. En hel del andra saker har anförts här, men jag vill bara till sist erinra om att när det gäller boxning finns skyddsföreskrifter, som inte är för handen i någon annan sport eller idrott. Läkare finns med, och de som utövar sporten står under ständig kontroll. Det bör också beaktas i sammanhanget. Herr talman! Jag ber än en gång att få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Man skulle kanske till de båda senaste replikerna kunna säga att det väl inte är argumenten som felar, men de har nyttjats väl under många och långa år. Det är ett par argument, som alltid går igen och som är ganska intressanta att följa. Ett av argumenten är att vi inte kan förbjuda boxning här i Sverige, därför att då reser alla boxare över till grannländerna. Detta argument har man använt länge. Vi som inte är så förtjusta i boxning sade oss då, att vi tar upp frågan i Nordiska rådet. Där klagade då de som ville försvara boxningen över att man tog upp frågan i Nordiska rådet där den inte hade att skaffa. Nu har Nordiska rådet tagit ställning och rekommenderat att boxningen skall förbjudas. I det sammanhanget vill jag gärna passa på att tacka herr Kling för det arbete han har uträttat. Det råder inget tvivel om att hans ställningstagande i Oslo för två år sedan hade en avgörande betydelse för den rekommendation, som sedan har gjorts. När nu rekommendationen har utfärdats, säger man att vi inte kan börja förbjuda boxningen här, eftersom man inte förbjudit den i grannländerna. Hela detta resonemang beror såvitt jag kan förstå på okunnighet. Fröken Mattson har skildrat tillvägagångssättet och jag skall inte dröja länge vid det. Men det är mycket enkelt; Nordiska rådet ser till att regeringarna tillämpar dess rekommendation. Om inte regeringarna följer rekommendationerna, begär man förklaring och pressar på. De som tror att vi inte kan förbjuda boxning med hänsyn till det nordiska samarbetet talar sålunda mot bättre vetande eller av okunnighet. Man säger också att proffsen är få just nu, det hör till. Detta resonemang för man när proffsen är få. När proffsen är många säger man: Varför förbjuda endast professionell boxning, varför inte också amatörboxningen? Jag har skrivit på en motion, där det begärs att man skall förbjuda såväl professionell boxning som amatörboxning, detta för att många annars frågar varför vi vill förbjuda endast den professionella boxningen. Det viktigaste är dock att den professionella boxningen förbjudes; det är den som är idolskapande och förråande. Syftet är att skada, det vet vi alla. Det har sagts att vi skall vänta och se hur säkerhetsarrangemangen verkar, det ingår också alltid i resonemanget. Det har sagts varje år, och varje gång har man flyttat positionerna något litet. Man vet nu att skadorna är mycket värre än man tidigare trott. Säkerhetsföreskrifterna räcker inte. Kravet varje år att man skall avvakta utvecklingen är bara ett försök att uppskjuta ett ställningstagande, och under tiden händer nya olyckor, nya skador uppstår. Det har här sagts att vi bör komma ihåg de speciella säkerhetsföreskrifter, som gäller vid boxning, och att läkarna i detta sammanhang spelar en stor roll. Javisst, men hur kommer det sig att en idrottsläkare som Gösta Karlsson så tar ställning mot boxningen efter att tidigare ha följt en av de få proffsboxare här i landet, efter att tidigare ha hjälpt boxaren och efter att ha sett de skador som uppstått på grund av boxning? Det sägs också att det är fel påstå att speciellt ekonomiska intressen påverkar proffsboxningen. Jag ber att få hänvisa till den unge boxaren, vilkens hustru var emot att han boxades. Men hans promotor ville att han skulle boxas. Den unge boxaren gav efter, for till England och återkom svårt skadad. Jag har speciellt velat nämna England, ty det har framhållits att den nordiska undersökningen inte visar att det förekommit så många skador att boxningen bör förbjudas. Undersökningen omfattar ett litet material, och det är väl ett av skälen till att den inte ledde till att man begärde att boxningen skulle förbjudas. Just i England har i dagarna publicerats en ny undersökning om boxningens skador. Undersökningen omfattar större material än den nordiska och har tillgått så att det i den ingått en kontrollgrupp av poliser. Undersökningen visar klart att boxningsskadorna är mycket, mycket allvarliga. Den visar samma resultat som den mindre nordiska undersökningen, nämligen att boxarna talar sluddrigt, att de är svåra att förstå, att de förlorar minnet, att de tänker långsamt, att de får orörliga ansikten och styva kroppar och ofta går med skakningar. Många har också drabbats av psykologiska skador och andra personlighetsförändringar. Undersökningen visar också att de skadade boxarna gärna dricker. Jag vill säga till dem som här talat om att vanliga alkoholskador är mycket större: Glöm inte att det är mycket vanligt att skadade boxare också får alkoholskador — det ingår i bilden! Jag vill, herr talman, instämma med fröken Mattson, när hon säger att boxningen är ett förhärligande av våldet — ett förhärligande som inte passar vår tid. Jag beklagar samtidigt att herr Svedberg inte deltog i förra veckans debatt om vapenvägrarna. Jag tror inte att någon skulle vilja gå med på den jämförelse som han här gjort, men jag tror kanske att han påminde oss om hur ohyggligt våldet är i världen. Att då tillåta våld mot betalning och som underhållning är icke värdigt kultursamhället.

Herr talman! Jag skulle kanske kunna nöja mig med att instämma i något av de många trivsamma och väl formulerade anföranden som hållits till förmån för utskottets utlåtande, men jag känner ett behov att med några ord nämna min personliga ståndpunkt i utskottet. Av någon anledning har jag inte tidigare deltagit i de upprepade boxningsdebatterna och inte heller i utskottets behandling av förbudsfrågan, men jag har vid voteringarna alltid stött dem som har blivit betraktade som medlöpare till boxningens intressen. Debatten har här förts av två skilda orsaker. I det ena fallet har det gällt anslag till Sveriges Riksidrottsförbund och motioner har då väckts om att ingen del av pengarna skulle få gå vidare till Svenska boxningsförbundet. Det har jag för min del inte velat gå med på. Jag har ansett det vara rimligt att idrottsmännens organisationer själva avgör för delningen av statsanslaget. Det andra fallet har gällt förbud mot boxning. Ett förbud mot boxningen har hittills avvisats därför att man ville ha en samtidig behandling i de nordiska länderna. Jag har delat den uppfattningen. I utskottet har vi haft att handlägga en proposition, som redovisar resultatet av överläggningar i Nordiska rådet och som dessutom utgör en kompromiss i förhållande till det tidigare förslaget om totalförbud mot boxning. Jag har funnit att propositionens förslag är välbetänkta och bör av olika anledningar kunna godtas av riksdagen. För egen del bedömer jag det så, att det förbud, som blir en följd av ett bifall till propositionens och utskottets förslag, i amatörlägret kommer att uppfattas på det sättet att man där måste skärpa sig och göra säkerhetsföreskrifterna bättre, anordna trivsammare arrangemang och kanske rent av förändra reglerna. Kan vi uppnå ett sådant resultat, tror jag att vi har kommit ett gott stycke på väg. Med dessa få ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag är medveten om att det är ganska djärvt att ta till orda vid denna tid i debatten, men jag lovar att försöka vara mycket koncis även med risk för att tillbörlig nyansering inte kan komma fram. Vår nuvarande statsminister har blivit ryktbar — skall vi säga herostratiskt ryktbar? — då han i en mycket känd TV-intervju förklarade att vi visst har filmceensur i vårt land, men vi ägnar Oss inte så mycket åt censurering av sedlighetssårande filmer utan mera åt censur av våldsfilmer. Framför allt är vi rädda för det s.k. salongsvåldet. Jag tror att han har sagt något mycket väsentligt. Om man nu anser att amatörboxning och professionell boxning är våld, som är att jämföra med salongsvåld — det är inte något farligt, utan är en elegant hantering och någonting som kan stimulera oss — delar jag helt och hållet den grundsyn som vår nuvarande statsminister har. Det bör censureras kraftigt. Om man å andra sidan liksom många här anser att uppenbara risker är förbundna med denna hantering, ja, då får vi ju all anledning att visa den nivå vi har i vår kulturutveckling genom att säga: Vi vill inte vara med om att öppet våld övas på det sätt som sker. Jag har också lyssnat till vår nuvarande finansminister några gånger i höst, då han har talat om verkligt stora frågor, nämligen fördelningen av ekonomiska tillgångar. Han har gjort fullständigt klart att fördelningsfrågan inte har att göra med att vi kapar vissa toppar. Men han har tillagt, att det mycket väl kan hända att det är en renlighetsfråga att kapa vissa toppar. Jag tillåter mig att använda just denna tankegång. Det är mycket möjligt att vi rör Oss med ett diminutivt problem i detta sammanhang, men det kan vara en kulturell renlighetsfråga av mycket stor omfattning att säga att vi inte vill vara med om detta. Vi är ju ändå med om en kulturutveckling, där mänskliga värderingar spelar en mycket stor och betydande roll. Då hamnar vi i en situation, där vi säger oss: Denna typ av sport stämmer inte med den kulturutveckling som vi har varit med om. Alltså kapar vi den toppen. Jag känner en stark förbundenhet med den tanken. Jag förstår inte alls det resonemanget att det, eftersom det är så få som för närvarande ägnar sig åt professionell boxning, kanske inga alls i vårt land, inte finns någon anledning att ägna uppmärksamhet åt frågan. Tänk om vi hade gått över till högertrafik, när kriget var slut och det knappast fanns några bilar i vårt land att tala om. Hur enkelt det hade varit och vad billigt det hade varit. Om vi nu har hamnat i en situation, där få människor ägnar sig åt professionell boxning, anser jag tiden vara precis inne att säga: En utveckling mot en effektivare verksamhet på detta område vill vi inte vara med om. Jag tycker att just det minimala intresset för proffsboxning talar för att vi i detta läge skall säga: Nej, detta vill vi inte vara med om! Vidare måste jag till herr Svedberg få säga: Jo, vi reagerar verkligen, när man på skilda sätt söker att göra det levande betryckt och göra det svårt för det. Jag har ett minne av att vi här i riksdagen för något år sedan kände oss djupt upprörda över utvecklingen av de s.k. djurfabrikerna, och vi talade med ganska klar och tydlig tunga, men vi kan ju inte hålla på och tjata om den saken jämt. Vi sade vad vi tyckte. Många av oss upplever att det är något fel i den utveckling av idrotten som gör att man plågar hästar, som gör att ishockeyn förråas och som gör att fotbollen medför flera skador, men vi tror att de som har ansvar i sammanhanget medverkar till ett sundare och riktigare sätt att umgås på sportarenorna. Visst reagerar vi, och jag vill säga till herr Svedberg att någon eller några av OSS t.o.m. har sagt, när vi diskuterat de gigantiska anslagen till de militära utgifterna i vårt land, att vi tror att det måhända är taktiskt nödvändigt att göra dessa utgifter, men i grunden är det något vanvettigt som vi håller på med. Visst reagerar vi, herr Svedberg, och det är den reaktionen som vi nu låter komma till uttryck på ett litet område. Vi har nått den situationen i vårt kultursamhälle när vi icke längre bör säga att detta kan av oss accepteras. Till slut vill jag bara säga att amatörboxningen väl ändå är plantskolan för den professionella boxningen. Blir en boxare, därför att han skriver under ett kontrakt, plötsligt så mycket farligare än han var som amatörboxare? Jag har svårt att förstå den tankegången och anser att den enkla konsekvensen gör att man säger: Boxningen kan ha positiva sidor, ty det har nästan allt här i världen, men som helhet är denna hantering av den arten att den represente rar något ont, och i vårt kultursamhälle vill vi inte se den. Jag anser därför att reservation 2, som skrivits och undertecknats av herr Sjöholm, är i princip riktig, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservationen.
Herr talman! Jag vill lugna kammarens ledamöter med att säga att jag inte tänker hålla något längre anförande. Emellertid har jag känt det vara på sin plats att jag säger följande.

Till det vill jag bara foga att min uppfattning givetvis helt och hållet bygger på det huvudskäl som har anförts i propositionen. Där har ju anförts tre skäl, men det allt överskuggande skälet är givetvis hälsoriskerna som läkarkommittén har konstaterat och det redan flera gånger omvittnade förhållandet att de medicinska skadeverkningarna har visat sig allvarligare än man tidigare har trott. Jag syftar då på hjärnskadorna av kronisk karaktär. Sådana skadeverkningar måste givetvis förebyggas i så stor utsträckning som möjligt. Här har tidigare erinrats om riksdagens uttalande 1967, att samhället måste ingripa om det kan konstateras att boxningen kan leda till allvarliga, kanske livshotande skador. Det är just sådana skadeverkningar som läkarkommittén har konstaterat. Med dessa få ord, herr talman, vill jag endast instämma i utskottsmajoritetens uttalande, att den professionella boxningens skadeverkningar är sådana att samhället inte kan underlåta att ingripa.

Herr talman! Herr Svanström har frågat mig om jag ämnar vidta snara åtgärder för införande av femdagarsvecka för värnpliktiga under grundutbildning. 1966 års värnpliktskommitté utreder för närvarande frågan om 5-dagarsvecka för värnpliktiga under grundutbildning, och ett förslag kan väntas under första halvåret 1970.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Enligt de tilläggsdirektiv som 1966 års värnpliktskommitté erhöll den 28 juni 1968 bör försvaret utformas med utgångspunkt från att huvuddelen av de värnpliktiga skall ha sex utbildningsdagar per vecka. Innehållet i tilläggsdirektiven känner ju herr statsrådet så väl. Det heter på denna punkt: »Förslagen bör utformas med den utgångspunkten att för huvuddelen av de värnpliktiga antalet utbildningsdagar per vecka skall vara sex. Utredningen bör emellertid även så långt möjligt ge en översiktlig belysning av hur de framlagda förslagen skulie påverkas av ett allmänt införande av femdagarsvecka för värnpliktiga under grundutbildning.» Frågan är då hur man skall uppfatta svaret. Såvitt jag förstår måste svaret uppfattas på det sättet, att herr statsrådet avser att allvarligt pröva införandet av femdagarsvecka för de värnplik tiga i grundutbildningen. Jag är naturligtvis beredd att med lugn och tillförsikt invänta de förslag som värnpliktskommittén kommer att avge under första halvåret 1970. Men jag skulle gärna vilja hoppas att kommitténs förslag och statsrådets senare åtgärder blir positiva i den riktning som jag önskar, nämligen att det skall bli femdagarsvecka året runt i de militära sammanhang som har med de värnpliktigas utbildning att göra. Jag är medveten om att man kan ha olika synpunkter på denna fråga. De värnpliktiga som har nära till hemorten är naturligtvis mera betjänta av femdagarsvecka än de som är förlagda långt ifrån hemorten och som måhända hellre skulle tänka sig en längre sammanhängande ledighet, varigenom mindre tid skulle gå åt till resor och de skulle få mera effektiv fritid. Emellertid har jag förstått att hela utbildningstiden räknas från inryckningsdagen och till utryckningsdagen, och då måste man självklart utgå från att utbildningstidens längd inte påverkas av om man inför femdagarsvecka eller om det fortfarande skall vara sexdagarsvecka. Jag vill till sist uttala förhoppningen att femdagarsvecka skall kunna genomföras året runt för den berörda personalen så snart som möjligt, även om det mot all annan praxis skulle bli nödvändigt att även i fortsättningen vinna denna ledighetsdag genom intjänad tid på övriga dagar. Med det anförda, herr talman, ber jag att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Dahlberg har frågat vilka åtgärder arbetarskyddsstyrelsen ämnar vidta för att nedbringa dödsolyckorna inom skogsbruket med speciell hänsyn till olycksfallsrisken i stormfälld skog. Arbetarskyddsstyrelsen och skogsyrkesinspektionen har tillsammans med berörda myndigheter och organisationer vidtagit olika åtgärder för att minska olycksfallsriskerna i samband med det nu aktuella arbetet med stormfälld skog. Dagarna efter den första svåra stormen i september i år utfärdade skogsyrkesinspektionen en cirkulärskrivelse till arbetsgivarna inom skogsbruket i de stormdrabbade områdena. I denna skrivelse gavs anvisningar om vissa skyddsåtgärder vid arbetet med vindfälld skog. Tjänstemän från skogsyrkesinspektionen har därefter besökt de aktuella arbetsplatserna och lämnat information och anvisningar om skyddsåtgärder. Inspektionen har även medverkat i kurser och skyddsdagar som hållits för skogsarbetarna. Åtgärder har också vidtagits för att aktivera den lokala skyddsverksamheten. Erfarenheterna visar att risken för olycksfall vid arbete med stormfälld skog är mest framträdande för den icke yrkeskunniga arbetskraften. De nämnda arbetarskyddsåtgärderna har därför till betydande del varit inriktade på att arbetarna skall få erforderlig yrkeskunskap och information om de särskilda riskmomenten i arbetet. Även arbetsmarknadsmyndigheterna är uppmärksamma på detta samband mellan olycksfallsrisker och bristande yrkeskunskap. Arbetsmarknadsstyrelsen har i ett cirkulär till arbetsförmedlingarna meddelat att endast van arbetskraft bör rekryteras för arbete med stormfälld skog. Arbetsmarknadsstyrelsen understryker vikten av en omsorgsfull prövning, så att de som erbjuds arbete i den stormfällda skogen verkligen har yrkesmässiga, fysiska och övriga förutsättningar att klara uppgiften. Arbetarskyddsverket följer sålunda aktivt arbetet inom de stormdrabbade skogsområdena, och frågan om ytterligare åtgärder diskuteras med representanter för arbetsmarknadsparterna. En redan beslutad åtgärd av stor generell betydelse för arbetarskyddet inom skogsbruket är bestämmelser om att alla nya motorsågar fr.o.m. den 1 januari 1970 skall vara försedda med kastskydd. Samtidigt startar en kampanj för att få kastskydd monterade även på de äldre motorsågar som är i bruk.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

18—20 miljoner kubikmeter skog beräknas ha stormfällts. Det innebär att man under hela den innevarande säsongen har full sysselsättning med att röja upp inom skogsbruket. Det har i vanliga fall rått brist på arbetskraft inom skogsbruket i Mellansverige. Denna stormfällning har medfört att ytterligare arbetskraft fått rekryteras. Det har nämnts att cirka 900 finländare kommit hit för att hjälpa till med röjningsarbetet och att arbetslag med arbetsledare och maskiner från Norroch Västerbotten har satts in, framför allt på domänverkets marker, för att hjälpa till. Såsom framgår av svaret gäller svårigheterna framför allt den ovana arbetskraften. Främst måste man se till att finländarna får den information som är nödvändig. Ytterst få behärskar svenska språket, och då kommer med en gång språksvårigheterna in i bilden. Jag tror att alldeles för få människor har satts in för att informera den finska arbetskraften om våra skyddsbestämmelser 0. s. v. Det behöver nog göras åtskilligt mera, med tanke på den omfattning stormfällningen har fått. Därtill kommer att många som inte är skogsarbetare går ut i markerna. Jag hörde i dag från skogsyrkesinspektionen att den inte har några möjligheter att vidta åtgärder. Den kan skicka ut cirkulär, men den kan inte förhindra att markägare går ut och försöker avverka. även markägare har ju drabbats av olyckor. Det vore ytterst värdefullt om man kunde ytterligare aktivera skogsvårdsstyrelsen, ty det är genom den man närmast kan nå de enskilda skogsägarna. Det finns också en annan sida av saken, nämligen försäkringsfrågan. Åtskilliga av dem som arbetar i skogen på fritid har inte ordnat den s.k. AFA försäkringen. I alla fall borde det vara möjligt för arbetsmarknadsverket att se till att den arbetskraft som verket anvisar tecknar AFA-försäkring, som ju är en billig försäkring. I olyckornas spår följer behov av ersättningar till efterlevande, och det är olyckligt om inte försäkringen är ordnad så att dessa får ett ekonomiskt skydd. Jag har skaffat in uppgift om hur många som hittills drabbats av olyckor i skogen efter de senaste stormarna. Det aktuella antalet dödsfall är 13. Fortsätter dödsolyckorna i samma takt fram till våren, får vi räkna med ett 60-tal dödsfall inom skogsbruket, och det är en alltför hård tribut. Man måste alltså vara beredd att sätta in ytterligare åtgärder. Jag vill fråga socialministern, om man inte rentav skulle kunna stoppa avverkningarna i vissa fall, låta yrkesinspektionen snitsla in farliga områden och föreskriva att där inte får sättas in annat än van arbetskraft och därtill de maskiner som erfordras för att minska olycksriskerna. Skogsyrkesinspektionen torde behöva ökade resurser, om den skall klara en sådan uppgift. Det blev väldigt stora rubriker i spalterna med anledning av att själva stormarna krävde fem eller sex människoliv. Nu har dubbelt så många drabbats av stormens följder. Detta kan inte få fortsätta opåtalt. Här måste alla krafter medverka till att nedbringa olycksfallsriskerna.
Herr talman! Jag vill understryka att arbetet med stormfälld skog innebär betydligt större yrkesskaderisker än normalt skogsarbete. Enligt arbetarskyddsstyrelsens bedömning är skaderisken inte så framträdande i fråga om vana skogarbetare, men läget är mera allvarligt när det gäller personer som inte har vana vid skogsarbete, t.ex. fritidshuggare och vissa skogsägare som själva tar itu med uppröjning efter vindfällningen. Som jag framhöll i mitt svar, har detta varit anledningen till att arbetsmarknadsstyrelsen i ett cirkulär till länsarbetsnämnderna så starkt understrukit angelägenheten av att yrkesvant folk rekryteras så långt som möjligt. Uppmärksamheten är alltså i hög grad riktad just på det problem som herr Dahlberg berörde. Så till frågan om informationen. Den är naturligtvis viktig, och man har snabbt sökt få fram upplysning i olika avseenden, bl.a. mot bakgrunden av vad som hänt i stormarnas släptåg. Jag kan nämna att en skrift har färdigställts, vilken utan tvivel är av stort värde i det här sammanhanget. Den är också översatt till finska för att informationen skall kunna direkt nå den finska arbetskraften. Under november månad har fyra tjänstemän hos skogsyrkesinspektionen varit verksamma inom stormfällningsområdena i södra Sverige. Herr Dahlberg tog slutligen upp frågan om de olycksfall som lett till döden. Jag vill då nämna att enligt uppgifter från arbetarskyddsstyrelsen har sammanlagt sex personer omkommit i höst. Av dessa har fyra förolyckats i samband med arbete i egen skog, d. v. s. utanför arbetarskyddsverkets tillsynsområde; de övriga två har varit anställda arbetstagare, av vilka den ene var förtidspensionär och "den andra bilförare som arbetade med vindfällshuggning på fritid. Trots att arbete i egen skog faller utanför arbetarskyddsverkets tillsynsområde, görs betydande insatser från skogsyrkesinspektionens sida för att informera dessa personer om alla speciella risker som de kan komma att utsättas för. Med andra ord, herr talman, har dessa frågor från myndigheternas sida varit i hög grad uppmärksammade under hösten och föremål för en rad olika åtgärder.
Herr talman! Statsrådet svarade inte på frågan om skogsyrkesinspektionen kan ges befogenheter att helt enkelt avstänga de värst drabbade områdena, i avvaktan på att man får maskiner och van arbetskraft. Det är mycket varierande hur stormfällningen gått fram. På vissa håll har bara enstaka träd fallit, medan i andra områden nästan all skog fallit omkull. Det borde vara möjligt att bedöma vilka områden som är svårast drabbade och där begränsa vindfällshuggningen så att under inga förhållanden ovana arbetare sätts in. I sådana områden är det också nödvändigt med maskinkraft. Jag vill framhålla ytterligare en sak. Berörda parter har på allt sätt försökt skaffa arbetskraft, och jag vill nämna ett litet exempel. Den 5 november hölls på skogsvårdsstyrelsen i Örebro en konferens om stormskadorna. Då ifrågasatte en direktör om inte Kumlaanstaltens interner skulle kunna användas i detta arbete. En byrådirektör från länsarbetsnämnden svarade att Kumlaklientelet visserligen krävde rigorös bevakning, men han lovade att ta upp frågan med anstaltens ledning. Detta visar vilka vägar man är inne på. Om man skulle använda interner från Kumlaanstalten till sådant arbete, måste man betänka att det ju inte är säkert att så många av dem är vana vid skogsarbete. Länsarbetsnämnden tog dock detta på fullt allvar och menade att det kanske kunde vara en lösning. Man måste vara mycket försiktig från berörda myndigheters sida och inte ge avkall på kravet att det skall vara vana arbetare. Man måste också ha de maskiner som är nödvändiga. Jag tror inte att man i annat fall kan nedbringa antalet olycksfall.

Herr talman!
»Uppmärksammar Statsrådet komplikationerna vid sammanförande av valen 1970 till gemensam valdag av att exempelvis röstberättigade i Knivsta och Fjärdhundra kommuner såsom av informationer från civildepartementet framgår avses skola rösta vid primärkommunala val i Uppsala respektive Enköpings stad, vid landstingsval i blivande landstingskretsar inom Uppsala län men vid riksdagsmannaval i Stockholms respektive Västmanlands län?
Det av frågeställaren uppmärksammade förhållandet uppkommer vid ändring i länsindelningen, som genomförs samtidigt med att en ny valperiod till riksdagen och de kommunala församlingarna börjar. För att undgå de olägenheter som herr Ferdinand Nilsson påtalat måste de hittills gällande reglerna i lagen om val till riksdagen ändras. Detta har också föreslagits i motioner som har väckts i denna kammare, varav en med frågeställaren själv som första namn. Frågan om en sådan lagändring är alltså redan under riksdagens prövning. Något initiativ från min sida behövs därför inte.

Herr talman! Jag tackar hjärtligt statsrådet och chefen för finansdepartementet för interpellationssvaret och tillåter mig att knyta några synpunkter till detsamma. Jag har framställt interpellationen därför att detta egentligen är det enda sätt på vilket en enkel riksdagsman kan få finansministerns öra när denne enkle riksdagsman har någonting på hjärtat. Svaret innefattar en redogörelse för det aktuella valutaläget och en kortfattad analys av orsakssammanhangen. Det har otvivelaktigt ett stort värde. Svaret är emellertid enligt min mening litet knapphändigt och tillför inte den allmänna debatt som pågår kring ämnet något nämnvärt nytt material. Finansministern hänvisar i stället till den kommande finansplanen i januari och utlovade då en samlad bedömning av det ekonomiska läget inklusive utvecklingen på valutaområdet. Jag klandrar inte finansministern för att han inte nu uttömmande och i detalj behandlar ämnet. En något mer utförlig redogörelse hade dock kanske varit på sin plats, inte minst med tanke på den begränsade information som riksbanken tillhandahåller riksdagen — sin egen huvudman. Att valutareserven under ett år successivt avtappats med 40 procent, dvs. 2,7 miljarder kronor, utgör — jag skulle vilja uttrycka det så — historiens tysta siffermässiga dramatik. Det är en allvarlig tankeställare för oss alla. Hur har detta egentligen gått till, frågar vi oss nog litet till mans. Siffrorna återspeglar, att det finns svaga punkter i vår ekonomi, även om vår produktionsoch distributionsapparat står på en mycket hög nivå och statsfinanserna i stort sett är sunda. Men man frågar sig var det kan vara fel någonstans. Siffrorna vittnar även om att utrymmet för det politiska agerandet på det ekonomiska livets område är begränsat och inte tillåter några extraturer. Jag kan inte låta bli att i detta sammanhang nämna de påfrestningar som sannolikt Nordek kommer att medföra; därmed är inte något ont sagt om Nordek. Jag delar finansministerns mening att valutautflödet sammanhänger med förändringar av delvis långsiktig karaktär. Finansministern nämner u-hjälpen och turismen såsom exempel. Jag skulle vilja peka på ett par andra huvudfaktorer, som finansministern inte uppehöll sig vid. För det första tyder mycket på att vårt inhemska höga kostnadsläge i förening med det minskade tullskyddet har fått till följd att vår hemmamarknadsindustri har kommit i ett allt bekymmersammare konkurrensläge i förhållande till länder med låga kostnader. Framför allt konkurrensen från låglöneländerna men även den från en del andra länder medför att det ena företaget efter det andra nedlägges eller placerar beställningar i utlandet, där produkterna kan fås billigare. Det är risk för att denna tendens kommer att leda till stegrade importsiffror och ökad belastning av handelsbalansen framöver. Den gigantiska industriella utvecklingen i vissa länder — EEC-området, Japan m.fl. — kan på längre sikt också få kännbara följder för vårt lands möjligheter att hänga med i den internationella konkurrensen.

Den bristande balansen mellan penningpolitiken och finanspolitiken har lett till en viss snedvridning på efterfrågesidan, d. v. s. konsumtionen har ökat eller i varje fall befrämjats, medan näringslivets investeringar och möjligheter att utnyttja den gynnsamma konjunkturen har hållits tillbaka. Finanspolitiken har med andra ord släpat efter. Vi har kanske tidigare haft tillfälle att konstatera att finanspolitiken brukar släpa efter, men möjlighe ter borde här ha förelegat att genom något slags i budgeten inbyggd mekanism skjuta vissa ting på framtiden, något år eller så, när konjunkturerna kräver detta. För det tredje har vi haft vissa företeelser i vårt land — jag kan nämna aggressiviteten mot näringslivet och rykten om kommande konfiskatoriska kapitalskatter — som gjort att förtroendet ute och hemma för vårt lands ekonomi något har naggats i kanten. Jag uttrycker mig så försiktigt; jag vill inte spetsa till yttrandet mer. Detta kan också ha haft mindre gynnsamma konsekvenser för vår valutareserv. Valuta är förtroende. Återförandet av bankernas tillgångar i utländsk valuta, d.v.s. balansen som bankerna hållit i utländska banker, till riksbankens egen reserv måste också ha haft en negativ effekt. Denna valutabalans har ju stor betydelse för bankernas kreditvärdighet utomlands och därmed för vårt lands förmåga att utomlands finansiera utrikeshandeln. — En annan sak: riksbankschefens stora annons mot affärsbankerna i somras väckte en för vårt land mindre fördelaktig uppmärksamhet i utlandet. Jag har också ställt en fråga till mig själv: Kan det till äventyrs tänkas att vi de senaste åren har levt över våra tillgångar och täckt kostnaderna härför med utländska lån, utan att det har synts, och att det till sist har återspeglat sig i valutareservens minskning? Att de svenska direkta investeringarna i utlandet spelat sin roll är uppenbart. Finansministern framhöll att enligt riksbankens statistik en fördubbling inträtt i jämförelse med 1968. Från industrihåll har man ifrågasatt riktigheten av detta och hävdat att de svenska företagens nyinvesteringar i utlandet utgjort endast en mindre del av hithörande balanspost. I stället skulle här inträffat en kraftig minskning av under samma tid avvecklade äldre svenska investeringar, s.k. desinvesteringar. Kanske skillnaden inte är så våldsamt stor, men det är dock en viss skillnad. Beträffande posten övriga privata kapitaltransaktioner är statistiken otillräcklig. Man vet inte om en kapitalflykt av något format har skett. För den oinvigde framträder också otillräckligheten av informationerna rörande riksbankens ställning till Internationella valutafonden. Här får jag ge uttryck åt den förhoppningen att finansplanen skall innehålla mera detaljerade uppgifter. Över huvud taget vill jag sluta med att uttrycka den förhoppningen att vi i samband med finansplanen kommer att få en mera ingående diskussion kring dessa problem. Jag tackar ännu en gång finansministern för svaret.

Herr talman!

Jag kan medge det, herr finansminister — men det är inte så lätt att nyansera sina uttryck och att avväga sanningshalten härvidlag. Jag fann inte anledning att i detta sammanhang gå in på problematikens alla sidor. Vidare hävdade finansministern att problemet saknat betydelse i och med att vi inte haft någon arbetslöshet. Jag kan inte helt ansluta mig till denna uppfattning; jag tror nämligen att det inte är så enkelt att slussa över den friställda arbetskraften från hemmamarknadsindustrierna till exportindustrierna. Det har tagit lång tid och många är alltjämt under omskolning, varför det dröjer innan vederbörandes arbetsinsats kommer exportindustrin till godo.

Jag skulle kanske ha uttryckt mig litet tydligare på den punkten. Vad jag åsyftade var att besvärligheterna synes framför allt ha framträtt under den senaste tiden, då man undan för undan skärpt restriktionerna och tvingat bankerna att ta hem sina placeringar i utlandet.

Men utgångsläget i fråga om industrins investeringar var ju relativt lågt — för något år sedan rådde en ganska kraftig stagnation — och jag undrar om man procentmässigt kan räkna på detta sätt när det gäller konsumtionen. Nej, det är de absoluta talen som därvidlag är avgörande. Jag tackar än en gång finansministern för interpellationssvaret och hoppas på återseende i januari!

Herr talman! Finansministern har nu i sin kommentar gjort god reklam för statsverkspropositionen i januari, och den är nog ett papper — förlåt, den är ju många digra volymer! — som vi med ovanligt stort intresse emotser. Den verkliga debatten skall givetvis komma sedan den har framlagts, det håller jag med finansministern om. Finansministern fällde emellertid ett yttrande som föranlett mig att begära ordet för att skicka med en liten varning. Liksom herr Gösta Jacobsson observerade jag att finansministern med förtjusning noterade investeringsökningarna. Dem bör vi kunna känna tillfredsställelse över, men — som herr Jacobsson påpekade — vi startade från ett dåligt läge. Herr Sträng har ju i ett par år varit tvungen att konstatera att industrins investeringar inte har utvecklats tillfredsställande. Nu har de alltså ökat. Herr Sträng talar i interpellationssvaret om att det dröjer innan de restriktioner som har vidtagits beträffande valutarörelserna slår igenom. Detsamma gäller givetvis kreditrestriktionerna. När finansministern menar att 1969 nog blir ett bra år från investeringsökningssynpunkt, vill jag därför skicka med ett varningens ord. Alldeles uppenbart är visserligen — om man skall till tro Industriförbundet någon vittnesgillhet på detta område, och det tror jag att man kan — att de stora företagen i regel har haft en likviditet som möjliggjort för dem att i år åstadkomma investeringsökningar, men de små och medelstora företagen kläms redan nu av kreditrestriktionerna, som inte har pågått så kolossalt länge. Det är också helt klart — vilket Industriförbundet inte tillägger — att nyföretagsamhet i dagens kreditmarknadsläge måste vara någonting som är ytterst svårt att få till stånd. En del av dynamiken i ett näringsliv kommer ju från nyföretagsamhet; det är inte bara gamla, bestående företag som kan skapa den utveckling vi behöver i vårt land. Därför tror jag att det är på sin plats att verkligen säga ett varningens ord med tanke på vad som kan komma att hända om kreditrestriktionerna fortsätter. Jag fruktar att vi då löper risk att i Sverige få uppleva vad som blivit en internationell erfarenhet i många liknande situationer, nämligen att det tar sin tid innan mycket hårda kreditrestriktioner verkar men att effekten sedan kan komma blixtsnabbt och på ett sätt som ingen av oss Önskar. Det är detta jag vill påminna finansministern om, när han nu ytterligare skall fundera på finansplanen och den finanspolitik han skall föreslå riksdagen. Jag skall av olika anledningar inte i dag ifrågasätta lämpligheten av den kreditpolitik som nu förs, men om den kommer att fortsätta länge till kan vi få uppleva mycket allvarliga konsekvenser. Dynamiken i det svenska samhället kommer att bli mindre, och det vill ingen av oss; jag är medveten om att finansministern instämmer i att det skulle vara en olycklig utveckling om så bleve fallet. Mot den bakgrunden blir emellertid finansministerns förslag om finanspolitiken så mycket intressantare. Den förhandsreklam som herr Sträng gjorde för sin produkt i januari vill jag därför också bidra till genom att säga: Den produkten blir mycket intressant.

Herr talman! Man vet ju aldrig hur motståndare kan citera en i framtida politiska debatter. Från den synpunkten tycker jag att herr Sträng är ofarlig, och det är menat som en vänlighet. Herr Sträng brukar inte rycka ut citat som kan ge en helt felaktig bild. Jag talade om den svårighet när det gäller kreditpolitiken som svenska industriföretag av olika storlekar har och som Industriförbundet har redovisat. Jag har inte sagt någonting om Industriförbundets uttalande. Jag har velat säga detta som en liten säkerhetsåtgärd — inte med tanke på herr Sträng utan på andra personer inom det socialdemokratiska partiet som vi ibland har haft anledning att korrigera.

Herr talman! Jag ber i all ödmjukhet att få hänvisa till några kommentarer som jag gjorde i höstremissdebatten vid en diskussion med herr Sträng. Där framförde jag faktiskt en del av de synpunkter som jag i dag har anfört och som jag sedan till min glädje har kunnat konstatera att även en del andra har fört fram.